Herr talman! Den strukturomvandling som just nu pågår i det svenska näringslivet och på kommunikationernas område har föranlett motionärerna att ta upp en mycket aktuell fråga, nämligen frågan om det avdrag man skall vara berättigad till vid resor med egen bil till och från arbetet. Utskottsmajoriteten och reservanterna är i sak överens om att nu gällande bestämmelser — som är utfärdade av riksskattenämnden — bör överses så snart som möjligt. Men om kammaren bifaller — utskottsmajoritetens förslag kommer en lösning av frågan att fördröjas. Inom riksskattenämnden pågår nämligen just nu en prövning av frågan om avdragets storlek, efter hur många mil det skall reduceras 0. s. Vv. Reservanterna anser att den kan göra det möjligt att de nya bestämmelserna kan ha trätt i kraft och vara vägledande för taxeringsnämndernas arbete redan vid 1968 års taxering. Bifaller däremot kamrarna utskottets förslag om en mera allsidig utredning, kommer frågan att fördröjas en avsevärd tid. Med hänvisning till att ett bifall till reservation nr 1 betyder den snabbaste lösningen av detta aktuella problem ber jag, herr talman, att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Allt tyder på — det tycks även reservanterna i utskottet vara på det klara med — att de nuva rande bilreseavdragen inte motsvarar de verkliga kostnaderna, som vederbörande borde ha rätt att göra avdrag för. Det framgår kanske också av att de bestämmelser som för närvarande gäller grundar sig på ett uttalande av riksskattenämnden år 1965. Bara under den korta tid som sedan dess har gått har det ju skett mycket stora förändringar i samhället, inte minst med hänsynstagande till bilismens utveckling. Det har också inträffat en hel del under den senaste tiden.

Det finns också ett annat motiv: man har på detta sätt möjlighet att förhindra en flykt från landsbygden. Dessa förhållanden har bl.a. tagits upp i de föreliggande motionerna, och jag tror att det är ganska angeläget att de blir belysta. De många motioner som har väckts vid årets riksdag visar väl också att man här har ett problem. Herr Kristenson påstår att ett bifall till utskottets hemställan skulle komma att fördröja en lösning.

Därför måste det naturligtvis i stället verka pådrivande att riksdagen anser denna fråga ha så stor betydelse att man i en skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna att det nu måste åstadkommas en förändring. Från den utgångspunkten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I en motion i denna kammare — en likalydande har väckts i första kammaren — har herr Sundkvist och jag föreslagit Kungl. Maj:t en prövning av grunderna för avdrag vid inkomsttaxeringen för resor med egen bil till och från arbetsplatsen så att mera rättvisa avdrag skall kunna medges för de verkliga bilkostnaderna. Bevillningsutskottets majoritet har tillstyrkt hemställan i motionen liksom övriga motioner med samma hemställan. Jag måste uppriktigt deklarera min förvåning över att det har anmälts en socialdemokratisk reservation mot utskottets utlåtande. Det torde inte vara obekant att bilen har skapat förutsättningar för de människor här i landet som är bosatta utanför de egentliga tätorterna och städerna; den egna bilen har sålunda för dem öppnat vägen till inkomstmöjligheter som annars skulle varit uteslutna. Företagsnedläggelser hör nästan till dagordningen, vilket jag förutsätter icke är alldeles obekant. De mindre industrierna, som i stor utsträckning är lokaliserade till landsortstätorterna, har på grund av avsättningssvårigheter, utländsk konkurrens etc. drabbats i första hand, och då blir resultatet, att många människor står utan arbetsmöjligheter nära hemorten. För dem återstår då ingenting annat än att söka sig till andra arbetsplatser, i allmänhet belägna många mil från bostadsorten. Allmänna trafikmedel är mångenstädes nära nog obefintliga och att flytta till nämnda arbetsorter kan vara ganska komplicerat. Ofta är lägenheter omöjliga att anskaffa, i varje fall till överkomligt pris för de lägre inkomsttagarna. Då återstår för dem inget annat val än att med den egna bilen transportera sig till och från arbetsplatsen varje dag. Detta kan för mången bli ganska långa resor. Regeln att få göra avdrag för kostnad för inkomsternas förvärvande är ju vedertagen. Jag anser att dessa bilkostnader just är en utgift för inkomsternas förvärvande och sålunda bör vara avdragsberättigade i sin helhet. Jag är medveten om att en schablonisering av bilkostnadsavdragen förenklar taxeringsförfarandet, men metoden ger dock inget rättvist resultat. Jag anser i stället att bilkostnadsavdragen bör tillämpas efter den verkliga körsträckan enligt en viss given milkostnad. Häri bör givetvis också inräknas de fasta kostnaderna för bilen. Jag kan inte finna att reservanterna har framfört några bärande argument för ett avslag. Det anföres bl.a. att de lokala taxeringsmyndigheterna kan beräkna bilkostnaderna och bevilja vissa avdrag. Tjugo års taxeringserfarenhet gör att jag är medveten om att så sker, men självklart blir inte ett sådant system enhetligt, utlämnat till taxeringsnämndernas bedömning, mer eller mindre restriktivt — jag vill här stryka under ordet restriktivt behandlat. Riksskattenämnden är också åberopad. Det anses att anvisningar från riksskattenämnden kan tillgodose de i motionen framförda önskemålen, och utredningar pågår härvidlag. Men jag tror inte på detta, i varje fall inte att det blir i enlighet med de grunder som utskottet framfört, såvida inte riksdagen beslutar hemställa om genomgripande rättvisa "grunder i dessa skattefrågor. Jag tror att det blir något av halvmesyr, om vi inte i dag tar ställning till det av utskottet framförda förslaget. Om reservanterna är besjälade av ett rättvist taxeringsförfarande i fråga om bilkostnadsavdragen — vilket jag inte alls sätter i fråga; det vittnar ju också den skrivning om som reservanterna har gjort — så vore det ändå mera ändamålsenligt och riktigt att stödja utskottets förslag än att följa avslagslinjen härvidlag. Jag finner inte att utskottets hemställan på något sätt fördröjer frågans avgörande, vilket tidigare har deklarerats. Skillnaden blir bara den — kanske en mycket väsentlig sådan — att om utskottet vinner gehör i denna kammare såsom det tidigare i dag har gjort i första kammaren, torde en garanti ges för en riktig lösning av en fråga, som är mycket vital för de människor som har lång väg mellan arbetsplats och hemort. Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill ytterligare understryka att utskottsmajoriteten och reservanterna inte skiljer sig så mycket i sak. Vi reservanter tror emellertid att vi löser frågan på ett snabbare sätt genom att riksskattenämnden ger anvisningar än om vi skall gå in för en utredning.
Herr talman! Dessa uppgifter har redan riksskattenämnden. Nämnden skall fastställa vilka kostnader som kan vara skäliga.
Herr Persson i Heden liksom alla andra i detta hus bör ha lärt sig att en parlamentarisk utredning — jag förmodar att det är en sådan man från majoritetens sida eftersträvar — arbetar ett eller två år innan den kommer fram med förslag. Riksskattenämnden, som redan nu har frågan under prövning, kan komma att ge nya anvisningar till 1968 års taxeringsarbete. Detta måste de som beröres av frågan vara mera hetjänta av än av att den stoppas in i den statliga utredningskvarnen. Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen 1.

Vi tror att den reducering som nu åsättes efter tusen körda mil möjligen kommit för tidigt. Det bör kanske vara 1200, 1300 eller 1500 mil. Men även dessa frågor har riksskattenämnden tidigare haft till uppgift att ompröva. Riksskattenämnden har riksdagens uppdrag att i denna liksom så många andra frågor alltid pröva anvisningarna till taxeringsnämnderna, så att de blir så aktuella som möjligt. Herr Persson i Heden! Fortsätt inte att tro att en utredning löser denna fråga snabbare än någonting annat.

Herr talman! Det är ett rättvisekrav som förs fram i motionerna, att avdragsbeloppet uppräknas till en mera realistisk nivå.

per mil för körsträckor därutöver, d. v. s. under andra halvåret. Det är helt orimligt. Jag instämmer helt i vad herr Magnusson i Borås sade om att riksskattenämnden måste vara oförhindrad att utfärda nya anvisningar att gälla tills en utredning har dragit upp nya riktlinjer. Både i utskottsutlåtandet och i reservationen sägs att det har hänt mycket sedan den 15 november 1965 — bilaccisen, allmänna varuskatten och bensinskatten har höjts. Jag vill emellertid ifrågasätta om de belopp som fastställdes 1965 var riktiga. Jag vill ifrågasätta om någon person med långa avstånd till arbetsplatsen kan ha en så dålig bil att han klarar sig på två kronor per mil. Så dåliga bilar kan inte arbetarna ha om de skall komma i tid till sitt arbete. De kunde inte ha det 1965 och de kan det ännu mindre i dag. Reservationen andas en ovilja att höja avdraget till en mera realistisk nivå.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

Herr talman! Jag skulle naturligtvis helst ha velat rösta på reservation nr 1, eftersom också den är positiv till en förbättring av de nuvarande förhållandena. Men jag kan inte göra det ens med den motivering, som här har framförts, att en utredning skulle fördröja önskvärda förändringar från riksskattenämndens sida. Enligt vad jag erfarit föreligger nämligen inte någon risk för att en begärd utredning verkligen skulle medföra det resultatet.

Med denna korta motivering vill jag få meddela, att jag kommer att rösta på utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har redan instämt med herr Magnusson i Borås och hade inte tänkt yttra mig i denna fråga. Men en del som sagts under debatten gör att jag vill anföra några synpunkter. Jag vill också instämma i vad herr Persson i Heden sade om de svårigheter, även ekonomiska, som uppstår för människor inte minst på landsbygden när det är långt mellan bostad och arbetsplats. Den situation vi för närvarande har och som herr Persson i Heden mycket riktigt beskrev beror på att vi har en låst bostadsmarknad med brist på bostäder i tätorterna och tomma bostäder på landsbygden. Arbetstillfällena finns i allmänhet i tätorterna och i mindre utsträckning på landsbygden. Om vi i detta fall inte fullt ut tilllämpar regeln att nödvändiga utgifter för inkomstens förvärvande skall vara avdragsgilla i deklaration, innebär det att vi faktiskt inte anser det riktigt 1egalt att bo på en plats och arbeta på en annan. Det är just frågor av den typen som motionerna gäller och inte frågan om en mer generell teknisk översyn av de anvisningar som riksskattenämnden utfärdar. Herr Kristenson anförde som motivering för sitt ställningstagande, att hela denna fråga kommer att fördröjas om utskottet vinner. Det är nämligen så, sade herr Kristenson — och man fick en känsla av att det nu skulle komma något mycket betydelsefullt — att det just nu inom riksskattenämnden pågår en utredning. Ja, vad är det som pågår inom riksskattenämnden, om det nu över huvud taget pågår någonting? Enligt de upplysningar jag fått har man nämligen ännu inte påbörjat denna översyn inom riksskattenämnden, eftersom man avvaktar dagens beslut i riksdagen. Jag tror alltså att det är felaktigt att säga att det pågår en översyn.

Med hänsyn bla. till prisutvecklingen kan dessa anvisningar inte gälla alltför lång tid. Som herr Magnusson i Borås påpekade kan riksskattenämnden inte underlåta att göra en sådan översyn, eftersom den ingår i det regelmässiga arbetet inom nämnden.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
Herr talman! Låt mig bara till herr Åkerlund säga att det är alldeles självklart att — det har reservanterna och, tror jag, också utskottet uttalat — det avdrag per mil som man är berättigad till bör reduceras efter en viss körsträcka, eftersom alla de fasta kostnaderna är desamma oavsett om man kör bilen eller inte. Kostnaderna bör därför bli lägre efter ett visst antal körda mil, Men vi har uttalat att det kan tänkas att den gräns som nu gäller — reduceringen sätter in efter 1000 mil — bör höjas. Till fru Nettelbrandt vill jag säga att man väl inte skall stå här och försöka att för kammaren tala om att vi i detta land vid beskattningen inte följer principen att tillåta avdrag för de utgifter man har för inkomsternas förvärvande. Det är ju alldeles klart att den principen finns fastslagen i vår skattelagstiftning — det skall vi väl ändå inte behöva tvista om. Fru Nettelbrandt sade också att riksskattenämnden väl ändå skall pröva detta i sedvanlig ordning och att även om vi skulle fatta beslut om en utredning så skulle den inte fördröja prövningen. Men fru Nettelbrandt sade ju själv att riksskattenämnden för närvarande avvaktar riksdagens beslut innan den börjar sin prövning. Fattar nu riksdagen ett beslut att begära en allsidig utredning, som herr Magnusson föreslog, så kommer riksskattenämnden att vänta tills den utredningen är klar, och det kan fördröja saken både ett och två år.

Herr talman! Herr Kristenson sade att det är alldeles självklart att detta avdrag skall reduceras efter ett visst antal mil. Då borde det ju enligt herr Kristensons mening också vara självklart med en reduktion av resekostnadsersättningar. Jag tycker att det är en helt orimlig ståndpunkt.

Herr talman! Hittills har dessa bilreseanvisningar översetts av riksskattenämnden ungefär vartannat år. Skulle herr Kristenson för kammaren vilja omtala på vilka uppgifter han grundar sitt påstående om att det kommer att dröja ett par år längre — det blir väl ungefär fem år då — tills nästa anvisning utfärdas, om riksdagen fattar beslut om en utredning? Man skulle alltså under ungefärligen ett halvt decennium icke ta någon hänsyn till prisförskjutningar. Vad är det som stöder ett sådant antagande? Det tror jag att kammaren har rätt att få veta av herr Kristenson.

Herr talman! Eftersom jag tidigare tagit upp denna fråga och senast i våras riktade en interpellation till finansministern om den dubbla bosättningen har jag begärt ordet i denna debatt. Vi skall ha klart för oss att förutsättningarna för dessa avdrag helt har ändrats under senare år till följd av företagsnedläggningar, en friare arbetsmarknad, flyttning av folk och dylikt. Ett generösare avdragssystem måste helt enkelt införas om man skall kunna fortsätta att utnyttja de bostäder som finns. Det är nu svårt att få ett avdrag som motsvarar den många gånger mycket stora fördyring som en hel del människor får vidkännas, vad beträffar såväl resor som övriga utgifter. Med hänsyn till att vissa arbeten kräver stora maskiner och stora byggnader måste också en hel del arbetare här i landet årligen utföra sitt arbete på tre, fyra olika platser som ligger på ganska stora avstånd från varandra. Man måste då konstatera att de nuvarande möjligheterna till avdrag inte är till fyllest. Vi skall ha klart för oss att kommunikationerna har för många blivit betydligt sämre. Om folk skall anlita de reguljära möjligheterna — jag tänker på tåg och buss — hinner de i många fall inte hem ens under helgerna. Vad beträffar den ojämna tillämpningen sade herr Sträng en sak som jag tycker att man gärna bör framhålla i denna debatt.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

Herr talman! Det var närmast herr Kristenson som uppkallade mig till en kommentar till vad han sade om nödvändigheten av en reduktion vid längre körsträckor. Jag tycker nog att ni på socialdemokratiskt håll har varit väl knapphändiga, för att uttrycka mig milt, med den skrivning ni har i reservationen. Där står nämligen så här: »För en sådan reduktion talar redan den omständigheten att avskrivningsoch räntekostnader liksom kostnader för försäkring, skatt och garagehyra är lägre vid längre än vid kortare körsträckor.» Vad ni menar är förmodligen att milkostnaden blir lägre om man slår ut de fasta kostnaderna på ett större antal mil. Men hur är det, om man ser på de faktorer som ingår här? Hur kan man påstå, att avskrivningskostnaderna blir lägre vid en längre körsträcka än vid kortare? Det blir tvärtom. Ju längre jag kör per år desto fortare sliter jag ut bilen. Jag måste avskriva bilen på t.ex. tre år i stället för på fem eller sex år. Vidare säger ni att även försäkringskostnaderna är lägre vid längre körsträckor. Det är de inte heller. De flesta försäkringsbolag tillämpar väl nu en zongräns vid 1000 mil. Det innebär att försäkringspremien blir lägre om man kör under 1 000 mil och att de blir högre om man kör mer. Beträffande skatten menar ni förmodligen fordonsskatten. Slår man ut den på fler mil blir det naturligtvis lägre milkostnader, men herr Kristenson vill väl ändå inte påstå att bensinskatten blir lägre om jag kör 2000 mil än om jag kör 1 000 mil. Bensinskatten är nämligen precis densamma per liter oavsett om jag kör långt eller kort.

Herr talman! Herr Björkman är väl inte riktigt rättvis mot de socialdemokrater som följer utskottslinjen när han sätter likhetstecken mellan reservanterna och socialdemokraterna. Jag konstaterar att jag inte fått något svar av herr Kristenson på min fråga och att jag därför inte fått reda på grunden för uttalandet, att en myndighet, riksskattenämnden, skulle avbryta arbetet med sina årligen förekommande arbetsrutiner, därför att riksdagen fattar beslut om en utredning.

Herr talman! Jag stöder mig helt på fru Nettelbrandts första inlägg från denna talarstol i vilket hon sade, att riksskattenämnden avvaktar riksdagens beslut.

Herr talman! Som motionär skall jag fatta mig mycket kort. Den genomgång utskottet verkställt av hela det problemkomplex som behandlas i motionen har varit utomordentligt värdefull. Jag tror att man sällan ser att ett utskott gör en så utförlig beskrivning som här har skett.

Med det anförda har jag inte på något sätt velat försvara något som gör att många människor förlorar på penningvärdets fall. Utskottets utlåtande visar också mer än väl att starka behov föreligger att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen på detta område. Utskottets utlåtande visar också — liksom en mångfald utredningar som under årens lopp har försökt lösa dessa problem — att frågorna är utomordentligt komplicerade, och remissinstanserna har lika litet nu som tidigare kunnat anvisa några kungsvägar som kan leda till att problemen hyfsas till. Samma sak visade för övrigt remissinstanserna när de hade tillfälle att yttra sig över värdesäkringskommitténs arbete — den kommitté som väl nedlagt den största mödan på att finna vägar ur dessa svärigheter.

Men om staten skall ge sådana ersättningar blir det i sista hand skattebetalarna själva som måste träda till, och de är givetvis inte särskilt angelägna om att vidta några mera resoluta åtgärder, eftersom problemet har en sådan storleksordning. Skattebetalarna vet inte var de skulle hamna om beslut fattades om att exempelvis via skatterna upphäva de negativa verkningarna för spararna av penningvärdets fall. Egentligen är problemet ännu mera komplicerat än så, ty rätteligen borde man väl försöka föra över pengar från dem, som gör vinster av realkapitalinvesteringar, till de människor som får sitt kapital minskat på grund av penningvärdefallet. Det är ju den åtgärden som måste till, om problemet skall kunna lösas — och det är en gigantisk uppgift! Problemens stora svårighetsgrad har lett till att utskottet litet bittert konstaterar att utskottet inte ser någon väg till lösning och inte heller tror att de vägar som anvisats i motionen kan leda till framgång. Och det är verkligen dystert för en motionär att från denna plats konstatera att utskottet förmodligen har rätt i detta. Utskottet har uttryckt den förhoppningen att specialundersökningar så småningom skall kunna ge vissa anvisningar om hur man skall kunna nå fram till någorlunda tillfredsställande lösningar på olika delområden, och därmed får jag väl låta mig nöja. Jag kan i varje fall inte nu som motionär ställa något yrkande utan får nöja mig med vad utskottet hemstälit.

Herr talman! I föreliggande första lagutskottets utlåtande nr 51 behandlas motionsparet I: 117 och II: 152. Motionen i denna kammare är väckt av herr Nordgren och mig själv. Vi begär en offentlig auktorisering av låssmedsyrket och vår motion slutar med en hemställan, »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om förslag i syfte att bereda ökade möjligheter till noggrann prövning och auktorisation av yrkesutövare inom låssmedsyrket». Sedan lång tid tillbaka har vi vidsträckt näringsfrihet för svenska medborgare, vilket innebär att de flesta yrken och sysselsättningar inom industri, handel och hantverk kan utövas utan hinder av legala restriktioner. Undantag från denna väsentliga grundprincip har stadgats i vissa sammanhang, där samhällets och medborgarnas intresse bedömes kräva särskilda garantier i fråga om näringsidkarens utbildning, kvalitet på tillhandahållna varor och tjänster, offentlig kontroll och insyn i verksamheten m.m. Dessa garantier har åstadkommits genom en speciallagstiftning med reglering av viss yrkesutövning och genom krav på auktorisation för vissa grupper av näringsidkare. För låssmedsyrket gäller för närvarande inga restriktioner av detta slag. Den som så önskar kan när som helst etablera ett sådant företag. Enligt min uppfattning måste detta förhållande betecknas som starkt otillfredsställande. Låssmedens arbete består ju bl.a. av installation av lås och låsanordningar i lägenheter och fastigheter. Allmänheten bör i detta sammanhang kunna ställa berättigade krav på att vederbörande yrkesutövare besitter de erforderliga tekniska kunskaperna samt på att uppdragen inte missbrukas i brottsliga syften. Bristen på offentlig kontroll av företag och företagare inom låssmedsyrket kan således medföra otillfredsställande begränsning av medborgarnas skydd för personlig säkerhet och privat egendom. För upprätthållande av en yrkesskicklig kår av låssmeder bildades 1955 Sveriges låssmedsmästares riksförbund. Denna branschförening har till syfte att tillgodose allmänhetens berättigade krav på redbarhet och pålitlighet. Medlemssökande företagare har direkt ålagts att styrka sin redbarhet genom att förete s.k. vandelsintyg. Genom de nya riktlinjerna för den allmänna brottsregistreringen, som tillkom år 1965 i samband med genomförandet av en ny lagstiftning på detta område, har emellertid användningen av vandelsintyg starkt beskurits. Därest tillräckliga skäl inte föreligger medger polismyndighet inte tillstånd att erhålla utdrag ur sina polisregister och inte heller ur kriminalregister. Reformen har ju varit avsedd att medverka till att tidigare brottsligt belastade personer lättare skall kunna återanpassas till ett normalt arbetsliv och till vårt samhälle. Mot denna väsentliga grundprincip har jag självfallet inget att erinra. Trots detta måste konstateras att vissa sysselsättningar, såsom t.ex. låssmedsyrket, bör anförtros personer som först efter en viss tid ådagalagt redbarhet. Kontakten mellan allmänheten och företrädare för låssmedsyrket bygger på ett förtronde från medborgare för den pålitlighet och redbarhet som vederbörande yrksutövar förväntas representera. Samtliga remissorgan har i första lagutskottets utlåtande tillstyrkt någon form av auktorisering, ungefär i stil med den som vaktföretag har. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande anfört bl.a. vad rikspolisstyrelsen framhållit men endast citerat de för motionen negativa omdömena och inte slutet av yttrandet. Jag tycker att man över huvud taget i utskottsutlåtandet i alltför stor utsträckning hänvisar till organ som motionerna inte remitterats till. Att konstatera är bara att samtliga remissinstanser — vilka såvitt jag förstår är de organ som har den största kompetensen att bedöma riskerna för brottslig verksamhet av ej redbara företagare inom låssmedsyrket — tillstyrkt motionsförslaget. Det gäller kriminalvårdsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, överståthållarämbetet, polismästaren i Stockholms stad, Stockholms handelskammare samt den näringsorganisation till vilken Sveriges låssmedsmästares riksförbund är starkt knutet, nämligen Sveriges hantverksoch industriorganisation.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

Herr talman! Vi inom utskottsmajoriteten har inte kunnat bli övertygade om att det för närvarande finns anledning att ifrågasätta låssmedernas pålitlighet. Av rikspolisstyrelsens yttrande över motionerna framgår också, att någon betydande brottslighet, som kan sättas i samband med opålitliga låssmeder, hittills inte förekommit. Att under dylika förhållanden tillgripa kontroll eller auktorisation av låssmedsyrket — d.v.s. åtgärder vilkas följder skulle likna tillståndsprövning och alltså inverka menligt på den fria konkurrensen inom yrket — anser utskottsmajoriteten inte tillräckligt motiverat. Sådana synpunkter har ju för övrigt också, i ett annat och tydligare sammanhang, framförts av kommerskollegium, näringsfrihetsrådet och näringsfrihetsombudsmannen som skäl mot en auktorisation av yrket. Utskottsmajoriteten anser sig alltså, som var och en kan se i utlåtandet, inte böra tillstyrka bifall till förevarande motioner och såvitt jag kunnat läsa ut av reservationen har reservanterna inte heller helt och hållet följt motionsyrkandena. Reservanterna rekommenderar visserligen en utredning, men av allt att döma endast för att undersöka huruvida det föreligger behov av auktorisation. Vi skriver i utlåtandet: »Frågan bör emellertid följas med uppmärksamhet och därest brottsutvecklingen skulle påkalla det torde någon form av ingripande från det allmänna få övervägas.» Herr talman! Med det anförda anser jag mig ha sagt vad som — i varje fall i denna första omgång — kan sägas i ärendet och ber att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 51.

Herr talman! Det var intressant att höra vad utskottets företrädare hade att anföra. Hon berörde inte så mycket min fråga om varför man inte citerat remissorganen i någon större omfattning utan hänvisade till andra organ, till vilka liknande frågor remitterats i andra sammanhang. Nu säger också utskottets talesman att branschen enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte är sådan att det föreligger skäl till en sådan lagstiftning som vi föreslagit i motionerna. Branschens eget folk vill ha denna möjlighet till auktorisation för att i viss mån sanera bort de företagare som trots allt inte är lämpliga, men utskottets talesman har hänvisat till att utskottsmajoriteten inte är övertygad om en brottsutveckling i detta avseende. Det är givetvis kolossalt svårt att fastställa vem som har gjort våningseller villainbrott. Under år 1966 anmäldes 8 163 lägenhetsoch villainbrott. Av dessa klarade man upp 1 688, vilket innebär 20,68 procent. Totalt klarade man upp något över 2 000 lägenhetsoch villainbrott; en del av dessa hade alltså begåtts under tidigare år. Det föreligger naturligtvis problem i detta avseende också när det gäller försäkringsfrågan. Har man varit med om ett lägenhetsinbrott, varvid förövaren inte gjort någon synlig åverkan på dörren utan gått in med nyckel, är det ibland svårt att få ut försäkringssumman från bolaget. Man kan ju inte konstatera mer än att någon har varit inne och tagit vissa klädespersedlar, någon radioapparat eller dylikt. Försäkringsbolagen är sannerligen inte Jlätta att ha att göra med, även om det har gjorts en polisutredning, då ingenting annat finns att lita till än lägenhetsinnehavarens uppgifter. Jag finner det fortfarande underligt att utskottsmajoriteten i sin skrivning på intet sätt har tagit hänsyn till den förkrossande sakkunskap som, såvitt jag förstår, alla remissorgan besitter — såsom rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen och överståthållarämbetet — har anfört i denna fråga. Samtliga har ju instämt i motionens yrkande.
Herr talman! Det är fru Löfqvists yttrande som kallar upp mig till genmäle. Hon säger — och det står också skrivet i utskottsutlåtandet — att det inte finns någon anledning att ifrågasätta låssmedernas pålitlighet och det är rätt, men det är inte det som det är fråga om. Som stöd för sitt påstående hänvisar fru Löfqvist till rikspolisstyrelsens yttrande, i vilket sägs: »Någon brottslighet av mera betydande omfattning, som kunnat sättas i samband med opålitliga låssmeder, har inte förekommit.» Där avslutar fru Löfqvist citatet. Låt mig fortsätta med en mening till, som har en viss betydelse i detta sammanhang! Rikspolisstyrelsen anför: »Med hänsyn till brottslighetens utveckling mot allt större förslagenhet kan dock förväntas att kriminaliteten kommer att beröra även detta område.» Man bör enligt min mening ha med detta yttrande för att få en helhetsbild av hur rikspolisstyrelsen ser på denna fråga. De båda motionärerna har så väl behandlat sakfrågan att det inte finns någon anledning att ytterligare gå in på denna. Jag vill dock framhålla att meningarna inte är så delade i utskottet som man kanske kan tro; vi har nog alla detta problem klart för oss.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

Herr talman! Det har frågats varför utskottet i sin skrivning icke har åberopat remissinstanserna i samma utsträckning som vanligt utan i stället redovisat andra och tidigare avlämnade remissyttranden. Skälet därtill är att just dessa remissyttranden har avlämnats i precis samma ärende tidigare, i anslutning till Sveriges låssmedsmästares riksförbunds begäran om en auktorisation. Av denna anledning har man inte ansett sig behöva åberopa detta uttalande och direkt skriva in det i utskottsutlåtandet.

Det är dess synpunkter också vi har velat ta ställning till. Å andra sidan kan man instämma med herr Oskarson när han säger att skiljaktigheterna mellan majoriteten och reservanterna inte är särskilt stora. Ut skottet anför, som också herr Oskarson påpekade, att frågan bör följas med uppmärksamhet. I utskottet tog vi för givet att motionärerna skulle känna sig nöjda med detta när ärendet skulle fullföljas. Om nämligen brottsutvecklingen visade tendens att öka, så skulle man på ett eller annat sätt överväga ingripanden från samhällets sida och formen för dessa. I varje fall kan jag för min del inte säga att jag har kunnat tolka remissinstansernas svar i frågan som om det för närvarande är en tendens till någon ökad brottslighet på området. Herr Oskarson sade också någonting som kanhända kan tolkas så, att om vi vill diskutera dessa problem litet mera på djupet, bör vi fråga oss om inte också vi i allmänhet bör kontrolleras. Herr Oskarson yttrade — jag förmodar att det var herr Oskarson som sade det, men jag kanske tar fel; det är möjligt att det var en föregående talare som sade det att om man ber låssmeden kopiera en nyckel, så kan man utan åverkan på dörrar och dylikt ta sig in i en lägenhet. Vad blir resultatet om jag i stället hittar en nyckel? Det är alldeles riktigt att jag kan gå till en låssmed och skaffa mig en kopia av den, men jag kan också använda nyckeln direkt för att komma in i lägenheten. Detta har väl i och för sig ingenting med låssmedens skicklighet eller låssmedens ärlighet att göra! Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till första lagutskottets hemställan.

Herr talman! Av föreliggande utskottsutlåtande framgår att frågan inte remitterats till Svenska byggnadsarbetareförbundet. Jag finner detta vara en brist, Eftersom vi i detta förbund har en yrkeskår som i mycket stor utsträckning kommer i nära kontakt med sådana arbeten som annars utförs av låssmeder, hade det varit rimligt att anlita även en sådan remissinstans. Man kan annars lätt inkräkta på andra yrkesområden. Jag förstår mycket väl motionärernas och reservanternas inställ ning. Vi måste försöka skydda exempelvis åldringar mot stölder och brott men bör ändå pröva helheten. För min del vill jag inte gå emot en utredning — visst kan man utreda frågan — men då bör också dessa synpunkter beaktas.

Herr talman! Vi bör väl ändå vara överens om att den allmänna brottsutvecklingen i landet inte skall anknytas till just detta ärende. För övrigt borde väl låssmedsmästareförbundet genom betyg, upplysningar och referenser och med hjälp av bl.a. sin mästarbrevskungörelse självt kunna klara denna sak.

Herr talman! Herr Nordgren tog upp en del synpunkter som jag hade ämnat beröra. Jag vill därför nu endast konstatera att fru Löfqvist i denna fråga sätter större värde på och hyser större förtroende till Kungl. Maj:t än remissorganen, som dock besitter den verkliga sakkunskapen. Ingen vill på något sätt misstänkliggöra den lojala kåren inom låssmedsyrket. De lojala låssmederna tar reda på vem de gör nycklar till, de gör inte nycklar till vem som helst.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag i dag för kammaren kan presentera första lagutskottets enhälliga utlåtande över den på våren 1966 framlagda propositionen om ny patentlagstiftning. Av naturliga skäl har det varit nödvändigt med en översyn av denna lag. Lagen har visserligen reviderats vid några tillfällen — bl.a. 1944, men huvuddragen står kvar oförändrade från början av 1880-talet. Det är därför självfallet värdefullt, att denna betydelsefulla och grundläggande lagstiftning på immaterialrättens fält nu blivit föremål för omarbetning. Det nya lagförslaget utgör resultatet av ett mycket långvarigt och på sitt sätt ganska märkligt nordiskt samarbete. Det är med glädje jag konstaterar att de önskemål som framkommit nu står inför sitt förverkligande. Redan under år 1949/50 tillsattes nämligen på initiativ av det gemensamma nordiska utskottet för ekonomiskt samarbete en nordisk kommitté med uppdrag att verkställa en förberedande utredning om nordisk patentgemenskap. Sedan betänkandet remissbehandlats hemställde Nordiska rådet år 1954 hos regeringarna att dessa snarast skulle söka genomföra ett system med nordiska patent. Det är alltså ett av rådets tidigaste initiativ som nu bär frukt. Det framlagda förslaget syftar till att modernisera lagstiftningen och tillgodoföra den resultaten av det omfattande internationella arbete som pågår på patentområdet. I anslutning härtill föreslås också i propositionen, att riksdagen för sin del måtte godkänna 1963 års europarådskonvention om <förenhetligande av vissa delar 'av patenträtten. Patentlagförslaget innebär bla. att patentskyddet i vissa avseenden stärkes men också att de samhälleliga intressena beaktas i högre grad än tidigare. Den betydelsefullaste och mest genom gripande nyheten är dock förslaget rörande nordiska patentansökningar. Det systemet innebär, kort uttryckt, ati den som vill erhålla patent i de nordiska länderna skall kunna vända sig med sin ansökan till patentverket i endast ett land, som sedan meddelar patent även för de övriga länderna. Patent skall lämnas för varje land för sig och bli jämställt med patent som meddelas efter vanlig nationell ansökan. Genomförandet av detta system förutsätter att patentlagstiftningen i stor utsträckning är helt lika i de nordiska länderna. De förslag till patentlagar som år 1966 framlades för folkrepresentationerna i de fyra berörda nordiska länderna är därför också fullständigt överensstämmande i de frågor som rör beviljande av patent. Jag bortser då från ett ur pråktisk synpunkt mindre betydelsefullt undantag rörande livsmedel vilket skall upprätthållas i Danmark under en Öövergångstid. Övriga civilrättsliga bestämmelser är också i allt väsentligt lika. Jag tror man vågar säga att systemet med nordiska patentansökningar saknar motstycke både inom andra länders patentlagstiftning och inom andra rättsområden. Herr talman! För att om möjligt bibehålla enhetligheten i lagförslagen har ett ganska unikt samarbete ägt rum på utskottsplanet. På förslag av Nordiska rådet tog första lagutskottet initiativ till gemensamma överläggningar mellan företrädare för de berörda nordiska parlamentsutskotten. Tre sådana överläggningar mellan delegerade har hållits. Resultatet av dessa överläggningar har blivit att de delegerade enats om att man bör försöka erhålla en likartad nordisk patentlagstiftning i enlighet med de riktlinjer som kommit till uttryck i de framlagda lagförslagen. I några avseenden har de delegerade emellertid velat förorda ändringar. Dessa ändringsförslag har för Sveriges vidkommande enhälligt biträtts av första lagutskottet och innebär i korthet följande. Kravet på uppfinningshöjd bör uttryckas på det sättet att i patentlagens 2 § sägs att patent får meddelas endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig från vad som tidigare blivit känt. Man har ansett att bestämmelsen härigenom får mer tillfredsställande precisering och bättre överensstämmer med motsvarande regler i Europarådskonventionen. Jag vill i detta sammanhang anmärka att i den nya lagstiftningen avses att kravet på uppfinningshöjd skall skärpas hos de administrativa myndigheterna. Genom lagändringen torde detta krav komma att ställas lika högt hos de administrativa som hos de judiciella instanserna. Vidare har det ansetts att den s.k. heldagsregeln bör införas. Enligt gällande lag och också enligt propositionens förslag skall inbördes företrädesrätt bestämmas mellan patentansökningar som inges samma dag. Ett sådant avgörande kan lätt bli godtyckligt eller slumpartat, och vi har därför ansett det bättre att låta ansökningar, som kommer in samma dag, få lika rätt. Detta överensstämmer också med den administrativa rutin som redan tillämpas. Risken för dubbelpatentering, som har anförts mot en sådan regel, kan enligt experternas mening anses så gott som utesluten. Slutligen har på det nordiska planet överenskommelse träffats att man bör utvidga regeln i 6 8 om konventionsprioritet. Det föreslås nu en sådan lydelse att också sökande i icke erkända stater skall kunna åtnjuta förmånen av sådan prioritet. I detta sammanhang vill jag nämna att utskottet föreslagit en ändring som har betydelse bara för svensk del. Vi har ansett att reglerna om skadeståndsskyldighet då en patentsökande eller patenthavare försummat sin uppgiftsskyldighet om patentet bör kompletteras med en möjlighet att jämka skadestånd om hans oaktsamhet är ringa.

Jag fick i går besked i Helsingfors, där Nordiska rådets juridiska utskott hade sammanträde, att såväl Danmark som Finland avser att anta lagen under de närmaste veckorna. Det ser därför ut som om lagen skulle träda i kraft åtminstone i tre länder vid överenskommen tidpunkt. För Norges del kan det möjligen bli en viss förskjutning, men den kan inte medföra några större praktiska olägenheter, då man räknar med att förslaget också kommer att antas i Norge i en nära framtid. Utskottet har i detta ärende också behandlat en del motioner. Några har rört frågor som kräver enhetlig nordisk lagstiftning med hänsyn till systemet med nordiska patentansökningar. De motionerna har diskuterats vid de nordiska utskottsöverläggningarna. Andra motioner har gällt spörsmål av intern svensk natur och därför endast varit föremål för diskussion i första lagutskottet. Utskottet har inte funnit anledning att biträda något av motionsyrkandena. Vårt ställningstagande till motionerna är klarlagt i utskottsutlåtandet, och jag tror, herr talman, inte att jag behöver ta upp kammarens tid med att här genomgå de frågorna, utan jag hänvisar till utskottets enhälliga skrivning. Till slut vill jag framhålla att om riksdagen, vilket är min förhoppning, i dag godkänner första lagutskottets utlåtande, har hela patentlagstiftningen ändå inte slutligt förts i hamn. Systemet med de nordiska patenten är nämligen beroende av att överenskommelse träffas mellan regeringarna om att det skall börja tillämpas. Först därefter kan man inhösta alla vinster av reformen. Systemet kommer att stimulera uppfinnarverksamheten och därigenom verka till förmån för både den tekniska och den ekonomiska utvecklingen. Möjligheten att få en ansökan, som avser alla de fyra länderna, behandlad vid ett enda patentverk kommer också att minska patentverkens för närvarande mycket stora arbetsbelastning och svåra eftersläpning. I sin tur medför detta betydande besparingar. Det är därför enligt min mening, herr talman, ytterst angeläget att en överenskommelse mellan regeringarna kan träffas så snart som möjligt. Jag har inhämtat att den kommitté som sysslar med frågan om en gemensam nordisk besvärsinstansipatentärenden snart kommer att framlägga sitt förslag. Dessutom kan jag meddela att frågan om införandet av systemet med nordiska patent även diskuterats i går i Nordiska rådets juridiska utskott. Från danskt håll uttrycktes där önskemål om att tidpunkten för ikraftträdandet av denna del skulle dryftas i Nordiska rådet. Juridiska utskottet var positivt inställt till förslaget och uttalade attförhandlingar borde upptas mellan regeringarna så snart frågan om ikraftträdandet kunde aktualiseras efter det att lagen antagits i de fyra berörda nordiska länderna. Jag ser att justitieministern är närvarande i kammaren, och det skulle glädja mig mycket, om statsrådet kunde lämna ett positivt besked om när under handlingar mellan regeringarna beräknas komma till stånd och hur statsrådet tänkt sig att frågan skall handläggas. Herr talman! Med åberopande av vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 43 om en ny patentlagstiftning.
Herr talman! Tillåt mig att också från regeringssidan uttala glädje över att vi nu står inför fullbordandet av det gemensamma nordiska arbetet på en ny patentlagstiftning. På detta betydelsefulla och samtidigt komplicerade rättsområde har ett omfattande och skickligt arbete bedrivits inom de olika kommittéerna av tjänstemännen inom departementen och inom utskotten på det parlamentariska planet. Inte minst tacknämligt är det att ett intensivt nordiskt samarbete har förekommit också under utskottsbehandlingen och att man därvid har lyckats utplåna de små skönhetsfläckar på den nordiska enighetens anlete, som ännu vidlådde de olika departementsförslagen. Resultatet har blivit att fyra länder enast om en praktiskt taget helt likalydande lagstiftning, och till de mindre ändringar som föreslås i det föreliggande utskottsutlåtandet kan jag för min del ansluta mig. Glädjen över att detta nordiska samförstånd har uppnåtts är emellertid inte helt ogrumlad. Vid utskottsförhandlingarna har man från dansk sida, såsom vi hörde, förbehållit sig att under en övergångstid tillämpa nu gällande regler om undantag från patenterbarhet beträffande livsmedel. Den danska avvikeisen från den nordiska rättslikheten är beklaglig, men som fru Gärde Widemar framhöll torde den i praktiken inte betyda så mycket. En fråga som enligt min mening är viktigare är den som fru Gärde Widemar sist berörde, nämligen ikraftträ dandet av bestämmelserna i 3 kap. om nordisk patentansökan. Som vi hörde rekommenderar utskottsdelegerade att en överenskommelse om ikraftträdande av detta kapitel snarast träffas mellan regeringarna, och med hänsyn till de stora vinster som uppnås i alla de nordiska länderna vid ett genomförande av systemet med nordiska patentansökningar och den 'internationella uppmärksamhet som detta projekt har rönt delar jag utskottsdelegerades uppfattning.

Herr talman!

De dissonånser som här kunnat spåras hoppas vi skall kunna klaras av, så att det framdeles kan råda fullständig enighet.

Enligt min mening kan detta inte nog starkt framhållas. Utskottets ärade ordförande fru Gärde Widemar sade att utskottet varit enigt om att avstyrka samtliga motioner, men det är väl en sanning med modifikation. Jag skall emellertid inte nu ingå i detalj på alla de motioner som behandlas, utan bara framföra ett par synpunkter med hänsyn till några yrkanden i den motion som jag hade äran att stå som huvudman för 1966, motionen II: 802. Jag börjar då med några ord om yrkandet under punkten A 2, som handlar om att invändare skall ges samma besvärsrätt som patentsökande. Där har utskottet anslutit sig till departementschefens bedömning »att man i avbidan på resultatet av den utredning som pågår om upprättande av en gemensam nordisk besvärsinstans icke bör ändra instansordningen». Jag ber att få hänvisa till vad som i motionen säges i det avseendet: »Någon anledning att, som nu föreslås i propositionen, avvakta resultatet av den tillsatta utredningen om en gemensam nordisk besvärsinstans i patentärenden föreligger inte.

Det är ingen hjärteangelägenhet för mig att försöka få en ändring till stånd i detta avseende. Jag konstaterar bara att saken inte är så självklar att den bör avfärdas som varande av mycken liten betydelse. Härefter kommer jag till den motion som jag väckte sista motionsdagen vid början av innevarande höstriksdag. Jag beklagar livligt, om den formella ordningen för riksdagsbehandlingen av så stora ärenden som patentlagen medfört att utskottet fått vidkännas olägenheter av att jag väckte min motion i sista stunden. Helt naturligt måste en riksdagsledamot som har betänkligheter mot innehållet i ett lagförslag framföra sina synpunkter, även om det skulle innebära att utskottet får hålla ett eller annat extra sammanträde och även om det i viss mån skulle rubba de cirklar som man dragit upp för färdigställandet av ett utlåtande. Jag har ansträngt mig på allt vis för att samarbeta i denna fråga i syfte att undvika varje risk för försening av lagförslaget, så att detta skulle kunna framläggas såsom var planerat. Jag hoppas att det också framgår att jag gjort allvarliga ansträngningar för att anpassa de förslag och yrkanden, som framförs i motionen II: 1069, på ett sådant sätt att de inte skulle fördröja genomförandet av lagen.

vara förhindrad att, om han vill komplettera sin ansökan inom prioritetstiden, inkomma med tillläggsansökningar.

Även om utskottet sedermera uttalar att motionen inte föranleder någon riksdagens åtgärd, är jag givetvis tacksam för att motionen i sak blivit bifallen genom utskottets nyss citerade skrivning. Det är givetvis ingen angelägen uppgift att fastslå, huruvida motioner blivit tillstyrkta eller avstyrkta eller om utskottet använt en skrivning av annan innebörd. Huvudsaken är att lagstiftningen blir sådan att den gagnar utövarna av uppfinnaruppdrag. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att vi i varje fall får en lagstiftning som är väsentligt bättre än den vi tidigare haft. Jag vill också ge en verklig komplimang till alla dem som har arbetat med genomförandet av denna mycket betydelsefulla lagstiftning. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att komma till rätta med problem på immaterialrättens område, i all synnerhet om man skall försöka sammanjämka fyra nordiska länders åsikter. Herr talman! Jag har inget yrkande utan är tillfredsställd med att i den utsträckning jag här redovisat ha blivit tillgodosedd.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det positiva beskedet att man beräknar att i början av nästa år kunna ta upp förhandlingar på regeringsplanet om ikraftträdande av 3 kap. patentlagen som gäller nordisk patentansökan. Till herr Löfgren vill jag säga att det inte tycks råda så stora olikheter i uppfattning mellan oss om de delproblem som ryms inom patentlagstiftningen. Herr Löfgren konstaterade alldeles riktigt att vi inom utskottet inte funnit anledning att biträda de motioner herr Löfgren varit med om att väcka men att vi yttrat oss mycket välvilligt om vissa av de tankar som utformats av herr Löfgren. Detta gäller bl.a. möjligheten för invändare att få samma fullföljdsrätt till besvärsinstans som patentsökande. Herr Löfgren redogjorde vidare ganska ingående för de tankegångar som ligger bakom den motion herr Löfgren väckt till höstriksdagen. Jag vill då först och främst framhålla att en lagändring på ifrågavarande punkt förutsätter att motsvarande ändring görs i de andra nordiska ländernas förslag, vilket i sin tur förutsätter att överläggningarna mellan parlamentsutskotten återupptas. Vi var därför inom första lagutskottet tacksamma över att herr Löfgren i motionen inskränkte sig till att begära ett uttalande av utskottet. Och jag tycker att vi har lämnat ett mycket positivt besked till herr Löfgren genom de uttalanden som gjorts i utskottsutlåtandet. Jag vill understryka att utskottet behandlat frågan synnerligen ingående. Men det sagda får absolut inte uppfattas så, att vi skulle ha funnit det olägligt att herr Löfgren väckte sin motion. Jag kan tala om, att vi hade en hearing på över en timme med, jag tror jag vågar säga vår främste expert på området, nämligen generaldirektören för patentverket, som dessutom själv deltagit i det föregående lagstiftningsarbetet. Han gav oss sådana försäkringar om hur tillämpningsföreskrifterna skulle komma att utformas att vi blev övertygade om att de farhågor, som herr Löfgren givit uttryck för i sin motion, inte var befogade. Därför fann vi inte anledning att göra något annat uttalande än det vi gjort i anledning av herr Löfgrens motion.

Herr talman! Jag är givetvis mycket tacksam över fru Gärde Widemars yttrande och noterar med tillfredsställelse att utskottet har tagit allvarligt på frågan. Jag tror att detta gagnat saken, och jag hoppas innerligt att vi skall kunna komma till rätta med de allvarliga problemen på området genom de tillämpningsföreskrifter som kommer att utfärdas. Hur som helst hyser jag en viss tveksamhet på denna punkt, och jag borde kanske hellre ha utformat mitt yrkande på ett annat sätt — som ett direkt förslag. Jag har dock avstått från att göra det.

Det kan nämligen inte anses lämpligt att genom tilllämpningsföreskrifter införa en sådan ordning att man bryter mot lagens bestämmelser. Om detta skulle visa sig bli resultatet, måste vi givetvis förutsätta att en ändring av lagen kommer till stånd.
Herr talman! Det är naturligtvis inte möjligt för någon av oss att nu förutse i vad mån det blir nödvändigt med en lagändring. Men utskottet har godtagit chefens för patentverket uttalande härvidlag och dessutom står det i utskottets utlåtande på s. 24: »Därest erfarenheten från den enhetliga nordiska praxis på området, som är att förutse, skulle visa att en jämkning är påkallad kan man anta att initiativ härtill tas av patentmyndigheterna.» Detta är väl ett ganska uttryckligt svar från utskottet i de frågor herr Löfgren berörde.

Herr talman! Utskottet har biträtt mitt motionsyrkande angående handläggning av vissa barnavårdsärenden. Det är glädjande, men jag vill ändå tillägga några synpunkter. När det gäller omhändertagande av barn på grund av bostadens beskaffenhet anför socialstyrelsen i sitt remisssvar, att barnen skall ha rätt till skydd så länge de behöver skydd, oavsett om faran för dem består i en hälsovådlig, bostad eller i något annat. Det är riktigt, men kanske barnen också behöver skyddas mot samhället. Jag är övertygad om att många föräldrar döljer sina bostadsförhållanden och undviker att söka samhällshjälp, därför att de är rädda att förlora sina barn därest förhållandena uppdagas. Detta är till skada för barnen, Om föräldrarna kände större säkerhet att få behålla det käraste de äger — barnen — kanske många tragedier i det tysta kunde undvikas och missförhållandena uppdagas i ett tidigare skede än som nu ofta är fallet. Det är lätt att tro att barnen genom samhällsvård alltid får det bra och har möjlighet till skydd. Låt oss försöka se problemen på barnets sätt. En ung kvinna sade en gång till mig att hon aldrig skulle vilja att hennes barn kom till barnhem. Hon hade själv vistats fem år på barnhem och fått allt hon behövde — utom fars och mors kärlek — och hon ville inte att hennes eget barn skulle behöva uppleva det. Det är angeläget att vi lägger större vikt vid familjegemenskapen och inte anlägger en alltför materiell syn på de olika frågorna. Faran för barnen, som det talas om, kanske inte alltid består i vad vi ser för våra ögon. När det sedan gäller frågan om hörandet av barn under 15 år, anser jag att det är oriktigt att barn i skolåldern inte alls skall höras i frågor gällande dem själva. En bestämmelse om en sådan skyldighet bör med lätthet kunna införas, utan att man fördenskull behöver införa motsvarande bestämmelser i fråga om samtycke till omhändertagande enligt 29 eller 30 §§ eller i fråga om underställelse av beslut enligt 24 8. Till slut vill jag understryka nödvändigheten av att den begärda översynen av barnavårdslagen kommer till stånd snarast möjligt och uttala min tacksamhet över utskottets positiva skrivning. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Åkerlind framställde inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi är en femmannagrupp inom andra lagutskottet som har reserverat oss till förmån för herr Westbergs och herr Börjessons i Falköping motion om begränsning av eller förbud mot tobaksreklam. Vi lever inte i något slags kolartro på att frågan om tobakens skadeverkningar skulle lösas enbart genom en restriktivare lagstiftning när det gäller tobaksreklamen. Vi vet att det är fråga om ett långt större och djupare problem än så. Det innehåller allvarliga frågeställningar av helt annat slag. Medicinsk och social forskning samt upplysning och återigen upplysning är här kungsvägarna, för att inte tala om det goda föredömets makt. Det hindrar inte att reklamen också är en betydelsefull sak. Ingen försäljningsorganisation skulle lägga ned så avsevärda summor som det här gäller, om det inte funnes utsikt att därigenom höja konsumtionen. Reklamen är klart konsumtionsstegrande, och det är uppenbart att den i första hand gäller nybörjarklientelet, de som skall lockas in i beroendet av tobaken. Det är alltså fråga om barn och ungdom i första hand som vi har funderingar på att något skydda; jag säger något, ty det är en relativ skyddsåtgärd. De äldre, etablerade rökarna behöver ingen reklam, eller rättare sagt: ingen reklam biter i något avseende på dem, utom möjligen när det gäller att gå över från det ena cigarrettmärket till det andra, men detta har ju mindre betydelse ur hälsosynpunkt. En slav om vi nu skall an vända det uttrycket — har inte stor glädje av att några av länkarna bytes ut i den kedja som fängslar honom eller henne. Han sitter redan så hårt fast 1 rävsaxen, att tobaksfirmorna kan lita på hans livslånga stöd utan reklamkostnader. Nej här gäller det, herr talman, nyrekryteringen. Det finns säkert ingen i denna kammare som är så cynisk att han skulle vara likgiltig inför rökvanorna av i dag bland våra barn och ungdomar ända ner till skolans lågstadium. Jag tror alltså, herr talman, att reklamen spelar en betydande roll i detta sammanhang, och därför måste den komma in i bilden, även om det för många av oss ur tryckfrihetssynpunkt känns litet motbjudande. Reklamen spelar t.o.m. en dubbel roll i vårt samhälle. Vi kan tänka oss reklam mot och reklam för. Riksdagen har anslagit betydande belopp till reklamkampanjer mot rökningen. Såvitt jag minns rätt var det 1963 som Kungl. Maj:t i proposition till riksdagen föreslog en halv miljon till upplysning om tobakens skadeverkningar. Nu i år begär Nationalföreningen för upplysning mot tobaksskadorna ett förnyat sådant anslag inom ramen för de av medicinalstyrelsen disponerade medlen för hälsoupplysning. Jag förutsätter att riksdagen någon gång fram på vårsidan kommer att få behandla frågan och då kommer att inta en mycket positiv inställning till den, eftersom vi tror på reklam i det stycket. Men nu gäller det reklamen för utbredningen av röksederna. Förr i världen argumenterade man mot alla inskränkningar av en sådan här reklam under hänvisning till tryckfriheten och sade att tryckfrihetens cirklar inte på något sätt finge rubbas. Nu är väl detta ett passerat stadium, bl.a. sedan justitieministern — vid 1955 års riksdag, tror jag det var — bestämt vederlade dessa invändningar. Det skedde i samband med frågan om alkoholreklamen. Vi fick då klart för oss att det allmänna måste ha rättighet att när det gäller sådana företeelser som vållar skador i samhället också vidta åtgärder utan att därmed kränka lagen om tryckfrihet. Låt mig ändå, för säkerhets skull, i de mest kategoriska ordalag betyga min respekt för tryckfriheten, även om jag vet att den grovt missbrukas här och var! Men vi måste göra inskränkningar när vi märker att det är fara å färde och att människoliv befinner sig i riskzonen. Är detta fallet i samband med tobaksreklamen? Utan minsta tvekan ja! Det är inte bara fråga om obehag och förstörd luft i hem och lokaler och kommunikationsmedel, utan det föreligger också hälsorisker. Ingen, inte ens den mest hängivne dyrkare vid nikotinets altare, bestrider hälsofaran. Det längsta man sträcker sig till numera är att försöka ifrågasätta riktigheten av de vetenskapliga rönen vid tobaksforskningen; man säger att dessa bara är hypoteser. Låt mig erinra om att allt vetenskapligt arbete måste utgå från hypoteser, men vetenskapen på tobaksforskningens område har verkligen kommit så långt, att man nu använder ordet fakta. Svenska vetenskapsmän och svenska ämbetsverk brukar inte fall i farstun i första taget, men i tobaksfrågan talar man med ett ganska ofrånkomligt allvar. Jag fäster kammarens uppmärksamhet på att den bok som 1965 utgavs som resultat av en expertgrupp tillsatt av medicinalstyrelsen faktiskt heter »Fakta om rökning och hälsa». Den är försiktig, den är vetenskapligt återhållsam, men den påvisar ett klart orsakssammanhang mellan tobaksrökning och vissa sjukdomar, främst lungcancer, kronisk bronkit och lungemfysem. I fråga om andra sjukdomar, exempelvis kranskärlssjukdomar, som amerikanska och brittiska forskare har ägnat mycken uppmärksamhet åt är man mera återhållsam. Man nöjer sig med att påvisa ett sam band, men tillägger att graden av denna hälsorisk ännu inte blivit klarlagd. Så mycket allvarligare har vi anledning att ta det som man är säker på och där man talar om fakta. Det är väl också helt naturligt att våra andningsorgan påverkas menligt av främmande ämnen, exempelvis tjära. Våra lungor är inte skapade för en daglig impregnering av tjära. Om man läser om ett cigarrettmärke, som jag förstår är mycket vanligt här i landet, att varje cigarrett innehåller 41—42 milligram tjära, så kan man begripa att skolbarn blir trötta av att varje rast suga i sig en ny kvantitet tjära och att äldre rökare förlorar sin fysiska spänst. Reservanternas motiv, herr talman, för sin önskan om en utredning av reklamfrågan är sålunda allvaret i skadeverkningarna på folkhälsan. Dessa synpunkter väger så tungt för oss att vi, om vi skulle kunna få riksdagens kamrar med på ett utredningsyrkande och Kungl. Maj:t en dag föreslår vissa begränsningar eller till och med förbud av tobaksreklam, skulle ta denna inskränkning — om den skall kallas så — som en nödvändig skyddsåtgärd. Våra barns och våra ungdomars hälsa måste väga tyngre än tobakskapitalets vinster på sin hantering. Vi är medvetna om att detta i långa stycken är en fråga om våra kontakter med utlandet, men vi har ju också själva ett statligt affärsdrivande verk inom tobaksbranschen, som ganska ogenerat propagerar för sina varor. Det blir, herr talman, tydligen allt trängre för cigarretthanteringen och cigarrettreklamen i USA och delvis också i andra länder. I det läget har man öppet sagt ifrån, att man tänker öka propagandatrycket mot Sverige som ännu har en betydligt lägre tobakskonsumtion än många andra länder. Sker detta har det sagts att Tobaksbolaget här i Sverige måste sätta in en motkampanj, indirekt på bekostnad av svenska statsmedel. Låt oss undersöka, herr talman, om det ta är nödvändigt och riktigt. Det gör vi genom att stödja reservationen om utredning och förslag till lagstiftning om begränsning av eller förbud mot tobaksreklam. Jag skulle i det sammanhanget vilja anknyta till den norska s.k. Bjartveitkommittén, som nyligen avlämnat ett mycket omfattande utlåtande. I Norge har man en överenskommelse med tobaksfabrikanterna om en begränsning av tobaksreklamen ungefär av det slag som vi under första året efter spritreformen hade beträffande alkoholen. Ändå föreslår Bjartveitkommittén en skärpning så långt som möjligt i riktning mot totalt reklamförbud, och man motiverar utomordentligt väl skälen därtill. Vinsten med en sådan åtgärd skulle bl.a. vara — och det är jag angelägen att understryka — att människorna vet hur allvarligt myndigheterna ser på frågan.

Tillsammans med herr Åkerlind har jag en blank reservation beträffande herr Gustafssons i Borås motion. Herr Gustafsson vill ha en varningstext på varje cigarrettpaket, i stil med vad man har i Amerika och vad man nu föreslår i Norge. Utskottets majoritet har avstyrkt motionen och inte heller vi fem som reserverat oss till förmån för utredning om begränsning av tobaksreklamen har varit beredda att helt stödja motionärens förslag. Med min blanka reservation vill jag ha sagt att jag anser att herr Gustafsson i princip har rätt men att tiden ännu inte är mogen för ett sådant beslut. Det är möjligt att också den frågan i likhet med reklamfrågan närmare bör utredas. Jag vill hålla dörren öppen för en sådan lagstiftning i framtiden. Ty det är inte alls orimligt, herr talman, att vi får en anordning liknande den som förekommer i Amerika. Det är riktigt att ha en varudeklaration och en ärlig konsumentupplysning. Gift skall karakteriseras som gift. Om varor innehåller skadliga ämnen bör det redovisas med de varningar som är betingade av sammansättningen, ty det kan komma att påverka användningen. Att vi inte skrev en formell reservation i anledning av herr Gustafssons motion beror på att det hävdats att man ännu saknar bevis för att etikettsvarningen i Amerika medfört några verkliga effekter. I varje fall vet man att folk vänjer sig även vid varningar. Jag tror att även denna fråga bör tas upp vid den kommande utredningen. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen av herr Erik Filip Petersson m.fl. om utredning av reklamproblemet.

Herr talman! Det är naturligtvis mer än onödigt att söka påvisa sambandet mellan tobaksrökning och vissa sjukdomar. Vetenskapliga undersökningar har i det fallet kommit fram till eniga utlåtanden. Jag skall här inte ens försöka referera den rad av vetenskapliga rön som alla talar om risken vid avancerad tobaksrökning. Min motion nr 92 berör endast en sektor i fråga om rökning, nämligen cigarrettkonsumtion, och den förordar en lagstadgad skyldighet att förse alla cigarrettpaket som säljs i landet med en varning om cigarrettrökningens hälsovådlighet. Tiden efter andra världskriget visar en markant stegring just i fråga om cigarrettkonsumtionen. Andra länder måste uppvisa en ännu större stegring än vårt land. Medicinalstyrelsens expertgrupp säger klart ifrån att de stegrade rökvanorna ännu inte hunnit visa sig i sin fulla utsträckning. Man har att motse ännu okända sjukdomsfall, säger man, t.ex. i lungcancer och kärlsjukdomar. Samma grupp hävdar med skärpa att cigarrettrökningen bland yngre åldersgrupper är ett mycket allvarligt problem. Grundlägger man tidiga rökvanor bör man veta, att man därmed även godkänner ökade hälsorisker. Liksom vi hävdar svenska folkets rätt att sig självt beskatta, tycks vi också, som herr Rimmerfors sade, hävda rätten att oss själva fördärva. Jag undrar emellertid om vi i det avseendet är villiga att löpa linan ut. Den vägen är alltför vådlig. I mina ljusaste ögonblick vill även jag gärna omhulda tanken, att upplysning och åter upplysning, som reservanterna säger, är vägen i alla sammanhang. Tyvärr visar det bistra livet, att den satsen inte alltid håller. Många vet det rätta men gör motsatsen. Jag håller dock alltfort på att den viktigaste av alla åtgärder för att hejda rökfrekvensens utbredning säkerligen är en omfattande upplysning om fakta. Riksdagen har redan tidigare anvisat medel för en dylik upplysning, och en ökning av dessa medel torde vara mycket angelägen. Upplysningsverksamheten drabbas emellertid av olika svårigheter. En sådan består i att åtskilliga människor känner ett starkt motstånd mot att acceptera upplysningen om rökningens skadeverkningar. De intalar sig, att all upplysning som ges är överdriven eller propagandabetonad och över huvud taget inte förtjänar tilltro. Som stöd för en sådan uppfattning anförs ofta, att staten icke vidtagit några speciella åtgärder mot den stigande konsumtionen. Denna brist på åtgärder tolkas sålunda som ett bevis för att staten skulle betrakta förut nämnda fakta om rökning och hälsa såsom mindre trovärdiga liksom att hela frågan skulle bedömas såsom tämligen betydelselös. Man får nog räkna med att hur många goda skäl som än åberopas, så kommer många människor att förbli rökare, och det har de naturligtvis rätt till. Därmed är dock inte sagt att deras konsumtion inte kan ändras, om de får veta riskerna för framtida sjukdomar. När man t.ex. började med filtercigarretterna, som skulle neutralisera tjärhalten, övergick många människor till sådana märken. Det har dock visat sig, att filtermunstycken inte gett vad som utlovats och att en del fabrikanter använder starkare tobak i just dessa cigarretter. Jag hänvisar därvidlag till erfarenheterna från Schweiz. Utifrån dessa synpunkter är det löjligt men inte roligt när fabrikanter i reklamen talar om att »detta vårt märke har en så mild och god smak» — underförstått att hälsoriskerna är ringa. De svenska statsmakterna har alltmer intresserat sig för en förbättrad konsumentupplysning på olika områden, och vi har även ett system som ger tillverkare möjlighet att erhålla en auktoritativ varudeklaration som ger konsumenterna kunskap. Den tanken har inte varit mig främmande, att de svenska tobaksrökarna borde kräva att alla fabrikanter lämnar en utförlig varudeklaration på sina produkter. På varje paket cigarretter skulle besked lämnas om hur stor mängd nikotin och tjära som röken från en cigarrett innehåller. Det måste väl anses vara ett verkligt konsumentintresse för varje rökare att få veta vad han suger in genom röken. Statens institut för folkhälsan skulle säkert biträda med allt nödvändigt material. Det är inte bara maskiner, lakan, filtar, pölsa och andra livsmedel som behöver undersökas och deklareras. Det behöver även i hög grad den populära cigarretten. På burkar, flaskor och askar som vi hämtar på apoteket finns det varudeklaration — visserligen kan vi som inte är kunniga i latin inte begripa vad det står på dem, men de finns ändå där. Jag har dock denna gång inte yrkat på en varudeklaration utan endast på en konsumentupplysning i form av en varning. Utskottet anser sig inte kunna biträda detta yrkande. Utskottet säger bara kort att de erfarenheter man har från USA, där sådan varningsskyldighet föreligger, visat att dessa varningar inte haft någon återhållande effekt. Det vore mycket intressant att få veta hur och var dessa erfarenheter av en lag som varit i kraft endast ungefär ett och ett halvt år har redovisats. Jag håller med reservanterna om vad de säger om föredömets makt. Det finns på detta område mycket som väcker förundran, tycker jag. Hur kommer det sig t.ex. att vuxna rökare reagerar med samma oro, samma olust och samma ogillande som vuxna icke-rökare på barns och ungdoms tilltagande rökvanor?

Det är nog av stor betydelse att Hans Majestät Konungen, flera av våra partiledare och en del idrottstjärnor och tonårsidoler slutat röka eller aldrig börjat. Men deras goda exempel kan inte få särskilt stor genomslagskraft så länge de framstår som undantag från regeln i de vuxnas värld. Både för spritens och tobakens del gäller det naturligtvis att det goda eller dåliga mönster, som de vuxna utvecklar i sin livsföring och som samhället tolererar eller på skilda sätt stimulerar, spelar en mycket större roll för ungdomens bruk eller missbruk än all upplysning, all propaganda och alla förbud. Den kampanj mot ungdomens avancerade cigarrettkonsumtion som alltfort förs är värd allt stöd. Anslagen till medicinska forskningsrådet för tobaksforskning och till medicinalstyrelsen bör vara så stora att forskningen på detta område inte hämmas. Men det behövs inga kampanjer och inga forskningsanslag för att konstatera vari det verkliga problemet ligger: hos de många som mot bättre vetande röker för mycket och som är väsentliga idealbildare. Jag är glad, herr talman, att på denna punkt kunna hänvisa till ett ledarstick i Dagens Nyheter för något år sedan där precis detsamma framhölls. Som på många andra områden agerar radio och TV här ytterst ansvarslöst. Ungdomsrökandet tilltar alltmer. 1956 gjordes en undersökning av skolungdomens rökvanor, och man fann att redan i 15-årsåldern 22 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna var vanerökare. Kom man upp i 18-årsåldern var siffrorna respektive 46 och 32 procent. Då man nu med bestämdhet vet att tobaksbruket är skadligt kan man inte avfärda dessa siffror med en axelryckning. Det är nödvändigt att klara ut varför de unga börjar röka och hur man skall kunna få dem att nobba cigarretten. De tio åren efter 1956 uppvisar avancerad cigarrettkonsumtion bland 8-,10 och 12-åringar. Skolläkarna i 23 rektorsområden anser att barnrökningen är ett betydande problem och framhåller att man t.o.m. ser små barnrökare på lågstadiet bland 8 och 9-åringar. TV kan inte svära sig fri från ansva: för inflytande med att bara kallt konstatera att den speglar endast ett beteende bland människorna. Har våra massmedia inget pedagogiskt ansvar?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

Herr talman! Tobaksreklamen har varit föremål för behandling i riksdagen vid åtskilliga tillfällen. Yrkanden om utredning om begränsning har icke vunnit riksdagens gillande. Även i dag har vi på riksdagens bord en motion om begränsning eller förbud mot tobaksreklam. Inte heller nu har utskottet velat tillstyrka utredningsförslaget. Utskottet anför i sitt utlåtande att det finns fog för påståendet att tobaksreklamen har sin huvudsakliga betydelse för valet mellan olika märken. Med anledning av detta påstående skulle jag vilja säga att det är ett område där man i strikt vetenskaplig bemärkelse vet mycket litet. Man kan sålunda lika gärna säga, att det finns fog för påståendet, att reklamen har en väsentlig betydelse för konsumtionen i stort. Flera konkreta fakta stöder denna synpunkt, t.ex. de stora kostnader som läggs ned på tobaksreklamen. Jag har några siffror från fullt vederhäftigt håll, vilka visar att USA lägger ned 300 miljoner dollar, medan man räknar med att tobaksreklamen i Sverige rör sig om omkring 15 miljoner kronor. Ett annat bevis på reklamens betydelse är, att man faktiskt infört de nu helt frivilligt antagna reglerna för begränsning av reklam beträffande barn och ungdom. Den viktigaste synpunkten är kanske trots allt den, att ett samhälleligt ingripande i fråga om tobaksreklamen skulle markera det allvar med vilket man på ansvarigt håll måste betrakta tobaksrökning såsom ett hälsoproblem. Detta är en synpunkt som jag tycker utskottet helt förbigått. Utskottet påpekar däremot att tillverkning och försäljning av tobaksvaror numera är helt fri och låter därav som slutsats följa, att det borde tillåtas en viss form av kommunikation då det gäller reklam mellan tillverkare, försäljare och förbrukare. Det är intressant att konstatera, att man i USA inte drar så lättvindiga slutsatser av det förhållandet, att tillverkning och försäljning av tobaksvaror är helt fri. Det görs från ansvarigt håll gällande, jag vill bl.a. hänvisa till ett tal som hållits av senator Robert Kennedy, att cigarretterna måste anses inta en helt unik ställning, då de trots att de är fritt tillgängliga utgör en allvarligt hälsofarlig produkt. Detta måste beaktas, så att cigarretterna som varuslag behandlas annorlunda, t.ex. när det gäller reklamfrågor, än övriga fritt tillgängliga handelsvaror. Det är också av intresse att notera, att man inte bara i USA utgår ifrån att en begränsning av tobaksrökningen måste komma till stånd. även i Norge, där rökningen inte blivit ett lika stort hälsoproblem som i Sverige, är man inne på den linjen. Jag åsyftar här rekommendationerna i det betänkande, som avlämnats av »Utvalget for forskning i rgykevanor», den kommitté som utsetts av den norske hälsodirektören och vars utlåtande nyligen offentliggjorts. Där anser man, i motsats till andra lagutskottet i Sverige, att upplysning och undervisning inte alls kan vara till fyllest som åtgärder för nedbringande av tobaksförbrukningen. Man «framhåller tvärtom mycket bestämt, att såväl restriktiva samhälleliga åtgärder som ökade förebyggande insatser är nödvändiga för att tillsammans med upplysningsverksamhet kunna leda till en på längre sikt minskad tobaksförbrukning. De nyssnämnda redan gällande cigarrettreklambegränsningarna får inte på något sätt övervärderas. Man måste rent av beakta den fara som finns att dessa regler kan hållas upp som ett »skydd» mot propåer om starkare åtgärder. Den högaktningsfullhet med vilken dessa regler nämns, bl.a. av utskottet i dess utlåtande, kan tyda på någonting sådant. Reglernas bristfällighet påtalades ju förra året av Målsmännens riksförbund i en skrivelse till Svenska tobaksaktiebolaget, som dock i ett kort svar endast konstaterade att Målsmännens riksförbunds skrivelse icke skulle föranleda någon bolagets åtgärd. Utskottsutlåtandet omnämner hurusom riksdagen år 1964 avvisade ett förslag om totalförbud mot tobaksreklam med hänvisning till betänkligheter ur tryckfrihetssynpunkt. Utskottet låter detta leda till slutsatsen, att även motion II: 151 om tobaksreklamfrågor bör avslås. Förtjänar det inte här framhållas hurusom den jämförelsen inte är relevant, eftersom motionärerna endast begär en utredning? Tvärtom skulle väl just en sådan utredning skapa möjlighet att undgå de betänkligheter ur tryckfrihetssynpunkt som förut ansetts föreligga. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Erik Filip Petersson m.fl.

Herr talman! Jag skall först i likhet med tidigare talare redovisa min nyfikenhet: Hur i all sin dar vet utskottet att den varnande texten på de amerikanska förpackningarna inte har gjort någon verkan? Man vet ju inte hur det hade varit, om den inte hade stått där. Det är ett ensidigt påstående som inte har något värde. Här har redovisats så mycket medicinska och andra synpunkter, och dem skall jag för allt i världen inte gå in på. Men jag skulle vilja understryka dessa reklammänniskors utomordentligt stora skicklighet och begåvning på sitt område. Det är verkligen med beundran man studerar affischer och annonser som är framställda av dem. Det är numera nästan fråga om en vetenskaplig verksamhet, och man måste säga sig att det de gör säkert inte är bortkastat. Det är inte något slag i luften, utan de räknar med — och jag tror att de räknar rätt att deras reklam gör verkan. Nu har det sagts att det i fråga om cigarrettmärken och dylikt är mest en dragkamp mellan olika fabrikanter, och det är det förvisso. Man får se sköna damer som förkunnar att nu har de också gått över till det och det märket. Men jag skall inte gå in på detta, och jag skall över huvud taget inte gå in på frågan djupare än så, att jag upprepar vad jag sagt tidigare här i kammaren — jag vet inte hur många gånger — nämligen att exemplet spelar en stor roll. I en annons som förekommer mycket ofta — och nu hoppas jag att det är tillåtet att göra reklam för ett ögonblick — står det: »Känt folk röker Kent.» Den annonsen visar att reklammakaren har fint sinne för mänskliga svagheter. Han har därför använt sig av ett korruptionselement, eftersom han vet hur svaga människor i allmänhet är för vad kända personer har för sig, framför allt idoler. Det har talats litet om den saken redan tidigare. Jag kommer här till en praktisk och kanske något begränsad slutsats av detta. Den nu något reducerade församling som sitter framför mig — jag hoppas att den inte är reducerad av att många är ute i korridoren och röker — består ju av idel kända personer. Vi skall inte tala om regeringsledamöterna, som sitter någonstans här i huset.

Ett flertal ledamöter har redan gjort det — med mycket aktningsvärda insatser av energi och uppoffring, ty det är ingen lätt sak att sluta röka. Denna vana brukar ju vara mycket fast rotad. Jag vill alltså framföra denna uppmaning, och det är inte första gången det sker. Någon har sagt att en sak som upprepas gång på gång kanske tränger igenom åtminstone hos någon. Jag vill med dessa ord — kanske något ologiskt — ansluta mig till den vid förevarande utlåtande fogade reservationen I.

Herr talman! Det lär inte återstå särskilt mycket att säga i denna fråga vare sig vetenskapligt, logiskt eller ologiskt; utan det mesta tycks redan vara sagt. Jag har lovat att jag skall tala i två mi: nuter och jag skall försöka hålla det löftet. Jag har begärt ordet med anledning av att vi inte i utskottet kunde skriva samman oss till ett gemensamt utlåtande, vilket jag tycker hade varit det bästs förfaringssättet. Vi var på väg att göra det, men det lyckades inte. Jag har anslutit mig till reservationer av det enkla skälet att jag tycker att cigarrett-, cigarroch tobaksreklamen i övrigt är så ytterligt utmanande, mer än all annan reklam som kommer i våra postlådor. Jag är för övrigt inte glad åt all den myckna reklamen i vårt samhälle. Jag tror att den är skadlig på många fler områden än detta. I själva sakfrågan har det redan sagts så mycket att jag inte skall ytterligare upprepa argumenten. Den som läser såväl reservationen som utskottets skrivning finner, att vi är överens om att man bör göra vad som kan göras. Vad herr Rimmerfors påpekade äger emellertid sin giltighet, nämligen att folket ju har rättighet att förstöra sig självt och att vi inte kan ta ifrån människorna denna rättighet. Det här får ju heller inte lukta något slags moral, det tycker folk inte om. Men det är riktigt att man gör sitt yttersta för att på något sätt bemöta den som jag anser utmanande reklamen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation I.

Herr talman! Här har sagts mycket om skadeverkningarna. Jag vet inte om det har nämnts tidigare att det har gjorts en offentlig undersökning i USA som har omfattat 47000 hushåll. Den undersökningen visar att nära en femtedel av antalet sjukdagar i dessa hus håll berodde direkt eller indirekt på cigarrettrökning. I Sverige har man också gjort vissa undersökningar och kommit fram till att rökare har en betydande överdödlighet och översjuklighet jämfört med icke rökare. Det är alltså ett betydande samhällsintresse att man kan begränsa dessa skadeverkningar. Vi är fem stycken som undertecknat reservation I, och jag hoppas att vi kan få kammaren med på den. Från socialdemokratiskt håll har många gånger talats om att reklamen behöver begränsas och om att reklamen är för utbredd i vårt land. Men här finns en chans till praktisk handling på detta område genom att stödja reservationen som vill begränsa reklamen för en skadlig vara — och det är väl det allra viktigaste att begränsa den reklamen. När det gäller min blanka reservation vill jag säga att man givetvis bör pröva olika sätt att minska tobaksbruket, men jag har ändå inte ansett mig kunna stödja herr Gustafssons i Borås motion. Jag tycker nämligen inte att man kan kräva att en fabrikant gör reklam mot sin egen vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation I.
Herr talman! Här har förts en så massiv argumentation för reservationerna, att praktiskt taget alla synpunkter väl nu kommit fram. Det är väl därför inte mycket mer att i sak tillfoga i denna debatt. Jag skall av denna anledning inskränka mig till att bara peka på den egenartade för att inte säga helt orimliga ambivalens som präglar samhällets inställning i denna fråga. Det har erinrats om att det finns ett speciellt anslag till hälsovårdsupplysning. Tyvärr var det nog så, att detta anslag icke var avsett enbart för »tobaksupplysning» ens i begynnelsen. Det är det i varje fall inte nu. Anslaget rör sig f. n. om 900 000 kronor. Och om detta anslag slåss företrädare för ett stort antal hälsofrämjande intressen. Anslaget disponeras av medicinalstyrelsen. Det finns en särskild delegation inom denna myndighet som planlägger och verkställer åtgärderna för hälsovårdsupplysningen. Denna delegation har till sig knutit en expertgrupp, bestående av representanter för myndigheter och organisationer. Bland dem finns också Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar. Det är med andra ord inte alls 900 000 kronor som står till förfogande för upplysning enbart om tobakens skadeverkningar. Det har här erinrats om att motupplysningen genom tobaksreklamen disponerar över mycket stora belopp. Det belopp som staten anslår till Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar är därför egentligen en obetydlighet, en spottstyver, jämfört med de mycket stora belopp som används för tobaksreklam. Jag kan upplysa kammaren om — jag har inhämtat uppgiften i dag — att det statliga tobaksbolaget, som svarar för cirka 90 procent av marknaden, under år 1966 lade ut inte mindre än 7,9 miljoner kronor i reklamkostnader. Det var visserligen ungefär 35 procent av den totala tobaksreklamen i landet men reklambeloppet i sig är ju stort. Denna uppgift att sålunda bara cirka en tredjedel av den totala tobaksreklamen täcks av det statliga bolaget kan i varje fall knappast åberopas som försvar för att ett statligt företag ägnar sig åt en motpropaganda på detta område, som drar så avsevärda belopp jämfört med de medel som ställs till förfogande för upplysning om tobakens skadeverkningar. Jag har velat peka på detta orimliga förhållande. Både utskottsmajoriteten och reservanterna riktar ju främst uppmärksamheten på angelägenheten av upplysning.

Det har erinrats om att Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar har gett in ansökan om ökade anslag. Den fick under förra året 220 000 kr. av hälsovårdsupplysningsanslaget. Föreningen har beräknat sina kostnader för budgetåret 1968/69 till ungefär 510 000 kr. Det är alltså långt kvar till de närmare 8 miljoner kronor som enbart statens tobaksreklam kostar. Den övriga omfattande tobaksreklamen sköts av de särskilda tobaksfirmorna — importörerna. Föreningen beräknar sina inkomster till 143 000 kr. och det föreligger alltså behov av ytterligare 367 000 kr.